Fru talman! Jag tror att det är få lagar som har varit av ett så stort intresse och som på så kort tid har varit föremål för utredning. Vi har alltså Socialstyrelsens kartläggning av prostitutionens omfattning och BRÅ:s rapport. Det behov av klargörande i lagtexten som pekas på där har tagits upp av Sexualbrottskommittén. Vi har också Rikskrims senaste redovisning beträffande handel med kvinnor. I den rapporten anges att Rikskrim har fått uppgifter som tyder på att sexköpslagen har gett Sverige rykte om att vara ett svårt land att bedriva prostitution i och att detta kan verka avskräckande på de brottslingar som bedriver handel med kvinnor. Samtidigt framhålls dock att lagen också har skapat problem i det att sexköparna inte längre kan höras under ed i mål mot koppplare. Nu väntar vi på den återrapport från Rikspolisstyrelsen som är av mycket stort värde för oss. Det här är en fråga som har diskuterats och som kommer att fortsätta att diskuteras. Den är av mycket stort intresse för regeringen. Men jag vill ändå, utan att på något sätt undervärdera den här lagen, understryka att prostitution i första hand är ett socialt problem, och lagen utgör ett mycket viktigt komplement, eftersom det är en oerhört allvarlig fråga som berör många utsatta kvinnor. Men om man tror att man kan lagstifta bort problemet gör man sig själv olycklig, utan det måste till en kombination av sociala insatser och lagstiftning.
Fru talman! I Socialstyrelsens rapport står det: Prostitutionen är ett fenomen som är relativt föränderligt till sin karaktär. Könshandelns yttringar och former präglas av de samhällsförhållanden som råder vid varje givet historiskt tillfälle. Ett vanligt antagande är att cirka en tredjedel av all prostitution utgörs av gatuprostitution och att två tredjedelar således försiggår i dolda former. De kvinnor som prostituerar sig är långt ifrån en homogen grupp. Vissa har prostitution som en heltidsverksamhet i bemärkelsen att de prostituerar sig under lång tid och vid ett flertal tillfällen. Andra, vilket förmodligen utgör den största gruppen, prostituerar sig vid enstaka tillfällen, kanske under en månads tid eller vid en enstaka tidpunkt. Om man inför en lagstiftning, vilket man absolut måste göra för att hjälpa kvinnor att slippa undan förnedringen, måste den också följas upp. Vad jag har kunnat läsa mig till har polisen mest följt upp gatuprostitutionen. Man har inte följt upp den dolda prostitutionen så mycket. Justitieministern svarar att i regleringsbrevet för 2001 kommer Rikspolisstyrelsen att redovisa åtgärder bl.a. genom förslagen i kvinnofridspropositionen. Jag har fått en pärm med material om kvinnofrid. Det är väldigt bra. Det har arbetats fram ett utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor som har sammanställts av Socialstyrelsen, Riksåklagaren, Men i den pärmen står det ingenting om prostitution, och då blir jag lite orolig för vad Rikspolisstyrelsen kommer att redovisa vid årsredovisningen. Jag är givetvis väldigt tacksam över att våldet mot kvinnor redovisas och hur man kan komma till rätta med det, eftersom det också är en yttersta förnedring. Men det finns risk för att prostitutionen glöms bort, och jag vill ha garantier för att så inte sker. Naturligtvis är prostitutionen ett socialt problem, men det är också ett mycket stort hälsoproblem och en jämställdhetsfråga. Därmed är det en demokratifråga. När människor utsätts för det ena och det andra och blir trampade på får de därmed ett lägre värde än vad andra människor i samhället har. Jag förstår att ministern inte kan uttala sig om förslagen i utredningen som har remissbehandlats och som nu finns hos Justitiedepartement. Men jag skulle gärna vilja veta när ungefär det kommer en proposition i detta ärende.
Fru talman! Rikspolisstyrelsen följer upp all sin verksamhet och bl.a. resultat hos berörda myndigheter. Men det är klart att jag inte nu kan uttala mig om när detta kommer att ske. Det får vi se framöver. Sedan vill jag bara tala om hur det ligger till med Sexualbrottskommitténs förslag. Vi har dels den kommittén, dels FN-konventionen som har undertecknats, dels överenskommelser inom EU. Dessa tre åtaganden ska vi nu tekniskt försöka att lösa på bästa och snabbaste sätt. Men med tanke på att det rör sig om tre olika slags förslag som inte är helt överensstämmande finns det en del tekniska svårigheter. Men det har allra högsta prioritet inom regeringen och inom mitt område att detta ska leda fram till någonting, förhoppningsvis redan i vår. Jag kan inte lämna några garantier, men om ett par veckor kan jag ge ett närmare svar. Men det är min absoluta förhoppning att det här ska göras. Vi arbetar också med andra saker för att skydda kvinnor. Det kommer ett förslag om ett par tre veckor som riktar sig just till utsatta kvinnor.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för det. Det är oerhört mycket som vi behöver göra, inte minst inom det som jag inte har berört här, nämligen handeln med kvinnor och problematiken kring trafficking. Insatta människor är förvånade över hur detta har utvecklats, särskit i Stockholmstrakten. Men jag vet att ministern arbetar med dessa frågor. Jag är ändå lite orolig. Jag har varit i Tyskland, i München, på språkkurs. Jag träffade då ett antal politiker. Vi kom att diskutera dessa frågor. Jag blev lite chockad över att det även fanns kvinnor som tyckte att det var helt rimligt att man skulle ha ett annat system där man legaliserar prostitution, betalar ut akassa osv. De hade den åsikten att det skulle vara till för att hjälpa de kvinnor som hamnat i prostitution. Men dessa kvinnor fick inte finnas i vilket område som helst i staden, utan de hänvisades till ett kvarter som hade en lägre status. Denna uppfattning var så krass, och den fanns inte bara bland männen utan också hos kvinnorna, och dessa kvinnor var väl insatta. Detta chockade mig verkligen. Jag har också varit på en nordisk kvinnokonferens. Där fick jag många frågor om hur vår lagstiftning utföll i Sverige. Många var väldigt nyfikna, eftersom de ville göra någonting för att hjälpa sina medsystrar. Då behövs det svart på vitt. Vi måste visa att den här lagstiftningen är bra och att vi ska kämpa vidare för den. Jag ser fram emot att vi kommer att få dessa uppgifter snart och att frågan verkligen följs upp. I så fall är jag nöjd med den här interpellationsdebatten.
Fru talman! Som sagt, vi arbetar med förslagen från Sexualbrottskommittén och med andra förslag som riktar sig till utsatta kvinnor. Jag vill också passa på att säga att jag brukar ta tillfället i akt och diskutera sexköpslagen med mina kolleger i Europa. Jag tycker att det känns angeläget och spännande. Det här gäller ju inte bara kvinnor i Sverige. Jag försöker helt enkelt att missionera om den här lagen. De reaktioner som jag har fått så här långt är skiftande. En del visar ett stort intresse medan andra ställer sig frågande. Men jag är i alla fall beredd - precis som Ulla-Britt Hagström - att föra den här diskussionen vidare och att försöka skjuta fram positionerna undan för undan.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att situationen på häktena ska förbättras. Maud Ekendahl syftar då på beläggningssituationen. Jag delar Maud Ekendahls uppfattning att trycket på häktena är stort. Men problemet är inte att det saknas häktesplatser utan att det saknas anstaltsplatser. Närmare bestämt är det slutna anstaltsplatser som saknas. Det gör att många dömda inte kan lämna häktena trots att deras domar är verkställbara. Jag vet av egen erfarenhet att många dömda vill vara kvar på häktet hellre än att börja verkställigheten på anstalt. Trots det är givetvis situationen som den nu är oacceptabel. Kriminalvården har vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med problemet. Sedan den 1 januari i år används en ny placerarorganisation och man har även slopat den gamla klassindelningen av anstalter. Man har också tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till ytterligare åtgärder för att förbättra situationen. Regeringen har såväl i budgetpropositionen för i år som för nästa år framhållit vikten av att kriminalvården kan möta kommande volymökningar. Kriminalvården kommer i år att öppna ca 130 nya anstaltsplatser. Fram till och med år 2003 planeras en ökning av antalet anstaltsplatser med ca 200 och av antalet häktesplatser med ca 30. Det handlar också om att öka rörligheten i systemet. För närvarande finns det 200 lediga platser på öppna anstalter medan det, som sagt, råder brist på slutna platser. Det här är inte så lätt att komma till rätta med, men Kriminalvårdsstyrelsen är väl medveten om problemet och arbetar med olika lösningar. Ett särskilt dilemma är att det av kriminalvårdens egen statistik framgår att 10 % av häktesplatserna och 7 % av anstaltsplatserna är outnyttjade. Med tanke på hur förhållandena ser ut på häktena kan man ifrågasätta om den här statistiken verkligen ger en rättvis bild av verkligheten. Det här är någonting som jag har tagit upp i min dialog med Kriminalvårdsstyrelsen. I budgetpropositionen för nästa år framhåller regeringen också behovet av en ingående analys av orsakerna till situationen på häktena. I det sammanhanget understryks vikten av att dömda till fängelse med verkställbar dom placeras i anstalt inom utsatt tid. Regeringen följer noga kriminalvårdens arbete i den här frågan. Det är också en fråga som självklart kommer att diskuteras när kriminalvårdens regleringsbrev för nästa år utformas.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret som jag har fått av justitieministern. Jag kan konstatera att justitieministern väl känner till beläggningssituationen inom kriminalvården. Det här är ingen ny fråga. Det låter som om det var en nyhet att det finns överfulla häkten och brist på anstaltsplatser. Eftersom jag kommer från Skåne har jag ställt frågan utifrån ett västskånskt perspektiv. Jag är informerad om att SEKO Vård i Helsingborg har drivit den här frågan om problemet med häktesplatser i 20 års tid. Själv kom jag in i bilden för cirka sex år sedan när häktet i Ängelholm och Landskrona lades ned. Det gjorde man på grund av att man skulle projektera ett nytt häkte i Helsingborg med 80 platser. Det här gjordes under de borgerliga åren, men när Socialdemokraterna kom tillbaka till makten 1994 drogs planerna på att bygga ett nytt häkte i Helsingborg in. Efter fem års kämpande, som jag har deltagit i genom debatter med f.d. justitieminister Laila Freivalds och inte minst genom samtal och brev med generaldirektören Bertel Österdahl, öppnades häktet i Ängelholm nu i våras med sina 17 platser. Trots detta tillskott är häktessituationen ohållbar i nordvästra Skåne. Jag vill framhålla att vi har nära till kontinenten, bron har öppnats och vi har en väldigt hög brottslighet. Antalet häktade fylls hela tiden på. Under de senaste 20 dagarna har 76 personer skrivits in på 50 platser. Samtidigt har man flyttat 74 personer till andra ställen och en del har försatts på fri fot. Men det fylls ändå på hela tiden, och det blir överfullt i häktena. Under den tid som jag nu har talat om har man hittat rymningsplaner i Helsingborg där våld mot personal planerats. Jag är väldigt rädd för att säkerheten på häktena för närvarande är mycket skör. Sådant här får över huvud taget inte förekomma på våra häkten i Sverige. Jag håller med justitieministern om att det finns ett behov av fler anstaltsplatser, men jag tror inte att problemet bara ligger där. Vi behöver dem visserligen, men man kan inte trolla fram dem över en natt. Då är frågan: Vad gör man när det tar lång tid att få fram nya anstaltsplatser? Vad gör man i denna akuta situation för att kunna få fram häktesplatser? En fråga som jag funderar över, och som även SEKO Vård har tagit upp i ett brev till justitieministern, är att det finns dugliga arrestlokaler hos polisen. Jag kan nämna Ystad, Halmstad, Ljungby och det finns kanske ännu fler. Varför skulle man inte kunna samordna mellan myndigheterna och utnyttja de här lokalerna till kriminalvården så att vi får fler häktesplatser fram till dess att vi får nya anstaltsplatser? Det är min första fråga till justitieministern.
Fru talman! Jag anser inte att de häktade ska sättas i polisarrester. Det sker i vissa fall. Jag är väl medveten om det, men det är inte min uppfattning att så bör ske annat än i mycket akuta situationer eller i nödsituationer. Jag tycker inte att det är ett system som vi ska förespråka. I år öppnas alltså 130 nya anstaltsplatser. Fram till 2003 planeras en ökning av antalet anstaltsplatser med ca 200 och av antalet häktesplatser med ca 30. Det är väl det som sker på kort sikt. På längre sikt har vi det projekt som finns inom Kriminalvårdsstyrelsen för att se om det finns behov av en större anstalt. Vi kan även på längre sikt se över vilka möjligheter det finns att öppna platser på olika håll. Det finns alltså även ett långsiktigt projekt här. Det här är en viktig fråga för säkerheten, precis som Maud Ekendahl säger. Det är också viktigt att man har tillräckligt många platser för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Man måste helt enkelt kunna placera ut personer. De här frågorna är alltså omhändertagna. Det arbetet pågår hos Kriminalvårdsstyrelsen. Det kommer även att fortsätta framöver.
Fru talman! Jag förstår att det inte var gångbart. Det var bara för att hitta en akut lösning. Jag menar inte heller att polisarresterna är de bästa, men ibland måste man göra något när läget är akut. Man kan inte bara säga att vi tänker bygga ut. Det tar lång tid. Justitieministern har fått ett brev som är daterat den 23 oktober. Det är skrivet av Sven Rydström. Han är ordförande för SEKO Vård i Helsingborg. Jag vet inte om justitieminister har hunnit ta del av det här brevet. Jag fick det i dag för att läsa det. Jag kan tala om hur situationen är och hur man får köra sina häktade. Från Helsingborg kan man få köra dem till Malmö om de någon gång har några platser, annars hänvisas man till Visby, Jönköping, Österåker, Kristianstad, Trelleborg osv. De här personerna är ju inte färdigutredda. Det pågår undersökningar. Sedan ska advokater och andra åka fram och tillbaka. Det är den här situationen som är så ohållbar i nordvästra Skåne. Man måste hitta en bättre lösning på detta. Justitieministern tar upp detta med hur statistiken faller ut och om den är sann eller inte. Jag tror inte heller att den är riktig. Det beror på när på dagen man läser av statistiken. Efter en halvtimme kan det vara fullt igen. Det beror på när man går in och tar fram den här statistikuppgiften. Jag vet också att det här brevet innehåller en inbjudan till justitieministern att komma till häktet i Helsingborg för att på plats ta del av hur det ser ut. Den kan justitieministern kanske utnyttja när han har sina vägar förbi, men det får inte dröja för länge. Det går kanske att komma dit och på plats se hur det verkligen ser ut i stället för att lita på statistiken. En annan fråga som justitieministern tar upp är att de häktade hellre vill sitta kvar i häktet än att komma till en anstalt. Det skrivs ingenting om det i svaret, men vi vet båda två varför det är så. Det beror på att man kan hålla sig drogfri i häktet, men det kan man inte i fängelserna. Därför föredrar flera häktade att sitta kvar längre tid i häktena än vad de egentligen skulle göra. Men bekymret är att den här verksamheten har skurits ned under hela 90-talet. Om man nu gör förändringar och lägger till lite pengar i budgeten är det för nästa år. Men det har inte gett några pengar. Hela tiden har man dragit ned på kriminalvårdens budgetar, skurit ned på personal, omorganiserat osv. Färre människor ute i organisationen ska göra mer arbete och köra de häktade ännu längre bort. Det är det som är felet, och därför tjatar jag igen om att på något sätt försöka lösa problemet med den här häktessituationen i Nordvästskåne, för det måste bli en lösning. Då kommer min nästa fråga: Om det blir ännu värre, vem har yttersta ansvaret då för de häktade? Ska de ligga två och två i häktescellerna, eller hur ska vi göra då?
Fru talman! Anledningen till att jag inte ger mig in i diskussionen om hur det ser ut i nordvästra Skåne är att jag inte får lägga mig i hur situationen ser ut exakt där. Det är därför som jag inte tog upp tidigare, och inte nu heller, hur resurserna fördelas inom Kriminalvårdsstyrelsen. Själva ansvaret för hur det ser ut där är Kriminalvårdsstyrelsens. Sedan har regeringen naturligtvis ett yttersta ansvar för kriminalvården, och det är därför som man också nu satsar 271 miljoner extra för i år vilket också har gjort det möjligt att öppna ytterligare platser. Jag vill ändå, bl.a. för den skull, säga att med tanke på de ökade resurserna till polisen är det inte alls omöjligt att det behövs ytterligare resurser till kriminalvården. Jag utesluter inte alls det. Och det är därför som regeringen har understrukit det faktum att man återkommer efter att ha följt den utvecklingen. Så kommer regeringen också naturligtvis att göra. Vad gäller att personer inte vill lämna häktet hade Maud Ekendahl en förklaring, helt riktigt. En annan förklaring är att det har blivit bättre förhållanden med samsittning på häktet, och det är ju positivt. Det föredrar många häktade, och det är också i vissa fall av det skälet som man föredrar att sitta kvar på häktet i stället för att komma ut på våra anstalter.
Fru talman! Jag hade ju inget hopp om att vi skulle lösa det här problemet här, även om jag ville lyfta fram frågan, därför att den har engagerat mig så djupt, och jag tycker att det är viktigt att man jobbar i sina hemmalän när man ser att det är så besvärligt som det är. Det är det i andra delar av landet också, men jag tror att vi som bor och lever i Nordvästskåne har det extra besvärligt med tanke på vad jag tidigare har sagt om närheten till kontinenten, införsel av narkotika och sprit osv. Det blir fler häktade som kommer till de här delarna av Skåne. Det sades något om att justitieministern inte kan utesluta att det kan bli mera resurser. Då är min sista fråga: Kan man tänka sig att det blir lite extra tillskott, kanske redan i vår?
Fru talman! Jag hade inte tänkt komma med något inägg, men jag känner mig ändå manad när jag får en sådan konkret fråga. Den här frågan kan inte jag svara på i dag. Som sagt: Det framgår som angivet att vi följer utvecklingen och ser behovet, men vi vet inte exakt hur stort det är i dag. Men jag utesluter inte att det behövs tillskott särskilt i vår, dels för att öppna flera platser och dels för att vi har mycket intressanta diskussioner angående narkotikabekämpningen inom särskilda enheter och särskilda anstalter, vilket i sig kan föranleda att det behövs ytterligare resurser. Men det ber jag att få återkomma till. Just nu är det mycket vanskligt att göra några ekonomiska utfästelser med tanke på att vi inte vet hur ekonomin ser ut om några månader med tanke på världsläget. Jag ber att få återkomma med mera, men jag vill återigen påpeka vad som anges i budgetpropositionen.

Fru talman! Åke Sandström har frågat om regeringen avser att dels göra en konsekvensanalys av de konkurrensproblem som kan uppstå, dels höra representanter för näringslivet innan ett eventuellt beslut om att bifalla Postens hemställan fattas. Posten AB har hemställt om att pristaket ändras så att prishöjningar på enstaka försändelser relateras till förändringen i ett index som motsvarar Posten AB:s kostnader i stället för att som i dag relateras till konsumentprisindex. Eftersom frågan ännu är under beredning vill jag inte i dagsläget uttala mig närmare om exakt hur regeringen kommer att gå till väga i bedömningen av denna fråga. Det är emellertid självklart att regeringen som ett led i beredningen har för avsikt att analysera de effekter ett förändrat pristak skulle få. Frågan kommer alltså att analyseras framför allt utifrån konsumenternas och småföretagarnas perspektiv men även utifrån konkurrenternas och Posten AB:s.
Fru talman! Först tackar jag för svaret. Det är bra att statsrådet betonar att frågan kommer att analyseras framför allt utifrån konsumenternas och småföretagarnas perspektiv. Men jag vill ändå fördjupa frågan och undra vad det finns för skäl för Posten att höja portot för enstaka brevförsändelser. Näringsministern sade i riksdagen i förra veckan att det inte är aktuellt med någon prishöjning vid årsskiftet. Troligen menade han väl kanske före valet. Det är nog klokt. Ett företag som har 99 % i marknadsandel ska naturligtvis vara försiktigt med att höja sina priser när det stora flertalet av kunderna inte har något alternativ. Privatpersoner och småföretag ute i landet är mycket beroende av Posten för sin kommunikation. Det är vi säkert överens om. Från Centerpartiets sida ser vi inget motiv för Posten att höja sitt porto. Motivet för riksdagen att införa pristaket för enstaka brevförsändelser en gång i tiden var att skydda oss konsumenter. Genom att viktningen för rabattfrimärkena var 90 % och det vanliga portot 10 % kunde Posten genom att något sänka priset för rabattfrimärkena höja det verkliga portot med 30 %. Det skedde ju redan på våren 1997. Det var, tycker jag, ett kringgående av lagen och dess syfte. Eftersom Posten även vid det tillfället hade en marknadsandel på 99 % innebar denna prishöjning en omfördelning av pengar mellan Posten och landets småföretagare och privatpersoner på cirka en och en halv miljard kronor. Posten fick således in rejält med pengar. Därför gav också riksdagen regeringen i uppdrag att skärpa pristaket för enstaka brevförsändelser. Då är min andra fråga: Avser regeringen att höra Postoch telestyrelsen, Konkurrensverket och även Konsumentverket med anledning av vad jag har sagt här och före ett beslut om att eventuellt bifalla Postens hemställan för att få just de myndigheternas syn på konsekvenserna av en portohöjning? En utgångspunkt för Postens hemställan till regeringen var ju att konsumentprisindex inte följer Postens kostnader. I sin hemställan försöker inte ens Posten själv antyda att deras kostnader skulle ha något som helst att göra med motivet för att pristaket infördes. Jag undrar därför varför inte regeringen har avslagit Postens hemställan med motiveringen att Postens kostnader utifrån reglerna är ointressanta i sammanhanget. Är det för att regeringen har en annan uppfattning i dag om motivet för pristaket i förhållande till vad riksdagen uttalade då, våren 1998? En annan utgångspunkt i Postens hemställan är såvitt jag kan se att de inte har täckning för sina kostnader för enstaka brevförsändelser. Jag undrar hur detta är möjligt. Marknaden för enstaka brevförsändelser är omkring hälften av Posten brevs omsättning på ca 14 miljarder kronor, och Posten har 99 % av den marknaden. Om det inte finns avsevärda ineffektivitetsproblem måste ju Posten ha en mycket lönsam verksamhet vad gäller enstaka brevförsändelser. Vart tar i annat fall pengarna vägen? Vi vet i alla fall att Posten inte ger någon som helst utdelning till svenska staten, vilket i sig skulle vara välbehövligt. På vilken annan marknad med den omsättningen kan det vara problem med lönsamheten för ett företag när företaget har 99 % i marknadsandel? Vad är det som är så speciellt just med postmarknaden?
Fru talman! Först vill jag säga att jag i alla fall tycker att det är ganska givet, för att uttrycka sig milt, att regeringen mycket seriöst måste pröva framställan från Posten när den nu har kommit in. Det ligger också i själva pristakets natur att regeringen och de myndigheter som jobbar med det här löpande måste granska hur konkurrensförhållandena utvecklas och eventuellt förändras. Det är en viktig beståndsdel i pristaket. Därav följer att vi inte bara raskt ska fatta ett beslut utan att vi måste granska detta seriöst och noggrant. För det andra vill jag också svara konkret att regeringen självklart kommer att höra såväl Post och telestyrelsen som Konkurrensverket och Konsumentverket liksom de viktigaste konkurrenterna innan vi slutligt prövar Postens hemställan. Det är en mycket viktig del. Avslutningsvis vill jag nämna, precis som Åke Sandström var inne på, att syftet med prisstoppet som det ser ut i dag är att skydda de kunder, både privatpersoner och - inte minst - småföretag, som i dagsläget inte har något alternativ till Posten AB. Men det är också viktigt att säga att syftet inte är att helt och hållet hindra en höjning av portot. Syftet är att portot för enstaka brevförsändelser inte får höjas mer än vad den allmänna prisnivån höjs. Ibland blandas dessa två olika förutsättningar ihop lite i debatten. Beslut om att höja portot är alltså en operativ fråga som Posten har att ansvara för. Men en eventuell sådan höjning måste alltid hållas inom det som lagen föreskriver, nämligen pristaket. Det är den här samlade bedömningen som jag ändå tycker att man måste titta på seriöst innan beslut fattas. Självfallet görs detta i mycket nära samarbete med de myndigheter som Åke Sandström här nämnde.
Fru talman! Först får jag tacka för de förtydliganden och preciseringar som statsrådet nu gav och sedan gå in på själva tanken, reformeringen av pristaket och den frågan. I augusti detta år skriver Posten AB till regeringen och begär som sagt att regeringen skyndsamt ska bereda frågan om avskaffande, eller reformering som man säger, av pristaket. De skriver att det är angeläget att förändringen kan ske skyndsamt. Posten har ett stort behov av att snabbt kunna anpassa sina priser efter kostnaderna för att inte försätta brevaffären i en ohållbar situation. Detta brev inkom i augusti. Enligt vad jag har tagit reda på träffade också Postens vd statsrådet Sahlin i det här ärendet i oktober månad. Därefter informerade regeringen om att det inte längre är aktuellt med en portohöjning. Det var alltså en och en halv månad efter det att de inkommit med sin begäran, och de hade inte ens fått något svar från regeringen. Det hela verkar något besynnerligt men ger starkt intryck av att det som Posten anförde i sin skrivelse och som jag här citerade kanske inte var helt korrekt. Regeringen har tidigare när den redogjort för sin syn på statsmakternas styrning av Posten markerat att det är riktigt att ställa höga krav när det gäller etik och moral på Posten liksom på andra statliga företag. Regeringen klargjorde också att detta gällde Postens bemötande av konkurrensen på postmarknaden. Postkoncernen bör dock vid sitt bemötande av konkurrens på marknaden lägga stor vikt vid att bedriva sin verksamhet på ett sätt som motsvarar högt ställda krav på etik och moral.

I dag bryter inte Posten mot postlagen såvitt jag kan förstå, eftersom det knappt finns några lokala postoperatörer kvar. De flesta har fått lägga ned sin verksamhet just med hänsyn till de konkurrensmetoder som Posten utövade. PTS och Konkurrensverket, för att agera om regeringen verkligen skulle bifalla Postens hemställan. I dag vet vi att det nog inte blir någon prishöjning före valet. Jag har tolkat det på detta sätt och hoppas att jag har rätt. Men om regeringen bifaller Postens hemställan och kanske t.o.m. avskaffar pristaket så att Posten kan höja portot rejält så kommer naturligtvis samma sak att ske igen, nämligen att det startas en hel del lokala små postföretag. Jag tycker att det är fel att förespegla människor att det finns en möjlighet att bedriva näringsverksamhet när det faktiskt inte är så i praktiken. Småföretag som har knappt 1 miljon i omsättning får en mycket begränsad ekonomisk uthållighet och är för sin överlevnad beroende av att myndigheterna snabbt kan beivra eventuella brott mot post och konkurrenslagstiftningen.
Fru talman! Med all respekt för de frågor som Åke Sandström ställer hoppas jag att också han har respekt för att jag varken kan eller vill föregripa regeringens beslut. Det vore alltså fel av mig att svara på frågor som bygger på om man fattar det ena eller det andra beslutet. Jag kan bara försäkra Åke Sandström om att vi tar frågeställningen seriöst och att vi diskuterar med alla våra myndigheter. Jag vill också säga att det är helt riktigt att jag träffade Postens vd för att diskutera detta och att jag ska träffa City Mails vd i nästa vecka, eftersom det också är en intressant aktör i detta sammanhang. Samtalen har inte bara berört själva frågeställningen om portot utan också det övriga som finns i Postens hemställan, nämligen hur man beräknar själva indexet i pristaket, och det är ändå värt att göra en seriös prövning av det. Jag är ledsen att jag inte kan svara tydligare i dag, men jag är övertygad om att vi återkommer till frågan.
Fru talman! Jag ska kortfattat beröra konkurrensfrågorna eftersom de intresserar mig mycket och vi arbetar med dem i näringsutskottet. Jag undrar hur statsrådet ser på att vidga rollen för PTS i konkurrensfrågor. Konkurrensverket har ju som jag vet också framfört till regeringen att det vore önskvärt med en utvidgad roll för Post och telestyrelsen när det gäller konkurrensfrågorna på postmarknaden. Jag vet att vi har samtalat om detta tidigare, att Post och telestyrelsen skulle få i uppdrag att främja konkurrensen på postmarknaden. Den rollen har ju motsvarande myndigheter i många andra länder. Det är också naturligt med tanke på att just sektorsmyndigheten har sakkompetens och aktuell kännedom om marknadsförhållandena. Det finns ju motsvarande uppdrag för PTS på telesidan. Om PTS haft ett sådant uppdrag i dag hade denna situation möjligen kunnat undvikas. Post och telestyrelsen övervakar i dag framför allt postlagens efterlevnad som i mycket hög grad är inriktad på regler för postbefordran, mottagarnas rättigheter osv. Min korta avslutande fråga lyder: Är ministern beredd att jobba för att man ska vidga Post och telestyrelsens uppdrag i en sådan riktning?
Fru talman! Det var förvisso en kort ställd fråga. Men svaret måste ju bli gigantiskt om man ska ta det seriöst. Jag kan därför bara mycket kortfattat svara att vi nu har en stor översyn på gång, vilket Åke Sandström säkert vet, om lagstiftningen när det framför allt handlar om elektronisk kommunikation. Mycket av förändringarna i EU-regelverket drar åt ett sådant håll att man i alla fall i en framtid vill se mer av generella konkurrensregler i stället för särregler nationellt. Frågeställningen är väckt, och den är mycket delikat, och jag tror att EU-regleringen går i rätt riktning. Men det är först när den utredning som jag talade om har kommit en bit på väg som vi kan se vad det får för effekter på PTS arbete.

Fru talman! Jag har en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Jag vill börja med att citera Göran Persson ur dagens Dagens Nyheter. Han sade att han ser problem med hela samhällsorganisationen och vill rita om Sverige. I någon form av möte med höga statstjänstemän lär statsministern ha sagt att han kan tänka sig att avskaffa landstingen för att få en bättre organisation av sjukvården. I propositionen om regioner som kom häromveckan aviserades också en utredning som ska vara fri att föreslå att landstingen avskaffas. Jag håller med om att sjukvårdens kvalitet är viktigare än landstingens fortbestånd. Det handlar om att förbättra vården och hindra att människor dör i vårdköer samtidigt som landstingen prioriterar fel saker.
Fru talman! Några sådana förslag har inte regeringen. Däremot finns det, såsom rätt citerades här, i propositionen en föranmälan om att vi kommer att tillsätta en utredning. Det är en väldigt viktig utredning som ska titta på de olika nivåerna i samhället som vi i dag fattar viktiga beslut om och vilka frågor som bör tillhöra vilka nivåer. Det är rätt naturligt att sjukvårdens nivå då är väsentlig. Man kan säga att den är delad på alla tre. Här kan man naturligtvis ha åsikter om landstingen, och det får man tillfälle att ha i den här utredningen.
Fru talman! Tack för svaret. Ni verkar ju att ha diskuterat det här, i alla fall internt, i regeringen. Det är intressant att höra även från vice statsministern att man ska se över och kanske renodla landstingens verksamheter. Statsministern säger också i den här artikeln att man hur som helst ska ha kvar tre beskattningsnivåer för att fortsätta att ta ut hög skatt. Vad är motivet för att ha kvar landstingen om man skulle organisera sjukvården någon annanstans?
Fru talman! Jag tror att frågeställaren drar lite för höga växlar på det som statsministern har sagt. Det är inte så att vi har föreslagit att landstingen ska avskaffas. Vi har föreslagit att man ska utreda de olika nivåerna och på vilka nivåer olika frågor ska ligga. Sjukvårdsfrågorna är ett stort komplex i det här sammanhanget, men naturligtvis inte det enda. Vi vill att den här utredningen ska titta på samhällets alla frågor. Det är en stor viktig utredning. Jag tycker att vi ska gå in i den med öppna ögon. Statsministern har uttryckt en förmodan om att t.ex. frågan om landstingen kommer att bli mycket diskuterad här. Så kan det vara, men det kan också gälla helt andra lösningar. Det får vi se när utredningen är klar.
Fru talman! Jag har en fråga till skolministern. Vi får ofta rapporter om hur barn och ungdomar mår allt sämre. Det är rent allmänt knöligt med tryggheten. Man brukar sluta de här rapporterna med otrygghet. I skolan kan åtgärder vidtas på olika sätt med hjälp av elevvård och annat. Vi har nyligen fått en proposition om hälsa, lärande och trygghet. Den handlar om elevvård. Men ändå tycks hemmiljön vara den mest avgörande faktorn för skolframgångar och för hur det går i skolan. Har ministern funderat på om man kan vidta åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för barns trygghet i den nära relationen i familjen?

Fru talman! Tack för det svaret, ministern. Jag tror också att det är väldigt viktigt med föräldrasamverkan osv. En vanlig fråga i många utredningar är hur uppväxtförhållandena var och hur man upplever sin miljö hemma osv. En liten fråga som jag har funderat på är: Kan man skapa relationsbefrämjande seminarier? Kan man göra mötet mellan föräldrar och skola och mellan föräldrar och förskola effektivare, så att man kan stimulera och ge möjligheter för familjer och föräldrar att känna lite extra för sina relationer? Därigenom skulle man kunna skapa en tryggare hemmiljö, vilket de här barnen såväl behöver för att det ska gå bra i skolan.

Fru talman! Jag har en fråga om konflikten i Afghanistan och flyktingproblemen där. Den svenska regeringen har ju givit sitt fulla stöd till USA:s bombningar i Afghanistan. De skulle vara kirurgiska och inte drabba civilbefolkningen, men ingen kan väl i dag hävda att civilbefolkningen inte har drabbats. Det har givit upphov till nya flyktingströmmar med stora umbäranden. Främst är det barn och äldre människor som drabbas. Jag undrar vad Sveriges regering gör för att lindra nöden för de här flyktingarna.

Fru talman! Jag svarar gärna på frågorna om vad Sverige gör för att lindra nöden. Vi har under många år givit en stort bistånd till Afghanistan. Hittills i år är det 125 miljoner. Vi fattade också ett viktigt beslut i regeringen för några veckor sedan om att ställa ytterligare 200 miljoner till förfogande för särskilda insatser fram till årets slut. De här pengarna har Sida att disponera, och väldigt mycket är redan beslutat. Vi använder oss av de kanaler som är möjliga. Det innebär ytterligare stöd till flera av FN-organen, inte minst World Food Programme, men också till UNHCR och en rad andra FN-organ som arbetar i gränsområdet och till enskilda organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska Afghanistankommittén. Räddningsverket finns också med. Räddningsverket sänder nu 50 lastbilar från Visby via Tallinn på järnväg till Tadzjikistan för att väldigt konkret kunna hjälpa till med mattransporter in i Afghanistan. På det här området gör Sverige alltså mycket stora insatser. När det gäller flyktingsituationen har, enligt den kunskap vi har i dag, någonstans mellan 60 000 och 100 000 afghaner passerat gränsen till Pakistan. Och där finns både IOM och UNHCR.
Fru talman! Ett av problemen har ju varit att få fram den hjälp som Sverige och andra länder har försökt att få fram, eftersom gränserna har varit stängda. Ser flyktingministern någon möjlighet att påverka Pakistan och länderna runt omkring att öppna sina gränser, så att vi mer effektivt och omedelbart kan sätta in den hjälp som behövs?
Fru talman! Självfallet försöker vi utöva påtryckningar. UNHCR:s chef Ruud Lubbers har ju nyligen besökt gränsområdet för att ytterligare trycka på när det gäller möjligheten för afghaner att passera gränsen, naturligtvis helt enligt folkrätten. Men det gäller också detta med att kunna få in transporter med mat i Nu finns det särskilda korridorer där lastbilar går från både Iran, Tadjikistan och Turkmenistan. World Food Programme har berättat att man föregående vecka fick in 1 000 ton mat om dagen, och det är faktiskt lite mer än tidigare. Trots det täcker det inte mer än två tredjedelar av behovet av mat.

Fru talman! Jag kan inte värdera om Jönköping har kommit längst eller om man ligger i mitten. Men uppenbarligen ligger man någonstans där. Jag antar att basen för det dokument som kommer från Jönköpings län är det uppdrag olika myndigheter fick för några år sedan att samverka på ett bättre sätt. Det gällde polis, åklagare, domstolsväsendet i stort, hälsooch sjukvård och socialtjänst. Det handlade då om nationell nivå. Men de län som förstår det här - och Jönköpings län tillhör uppenbarligen dem - förstår att det här måste ske regionalt men också lokalt. Jag delar uppfattningen att Slagen dam är en mycket dyster läsning. Jag kan också informera om att vi har ett tvåårigt projekt, Nationellt råd för kvinnofrid, som jag själv är ordförande för. Vi går nu igenom olika grupper av kvinnor, handikappade, gravida, äldre kvinnor för att se hur situationen ser ut för dem när det gäller misshandel.

Fru talman! Frågan om de goda männen har uppmärksammats ett tag. Det finns ett antal organisationer. De är inte så många, och varje organisation innehåller kanske inte så många medlemmar. Men det är i varje fall en början. Vad jag kan göra är att stötta dem genom att tala om för dem att de gör ett bra jobb, för det gör de. Jag tänker t.ex. på Manscentrum, men också på Manliga nätverket, som är ett nätverk över hela Sverige. Men jag kan också stötta dem ekonomiskt i den mån det behövs, och det behövs. Språkbruket i skolan är väl närmast en fråga för Ingegerd Wärnersson. Men jag vet att i Värdegrundsprojektet ingår att arbeta med det här. Inom min del har jag bl.a. delat ut s.k. feministpengar till elevgrupper i grundskolan och gymnasieskolan som vill arbeta för att förbättra bl.a. språkbruket i skolan.
Fru talman! I min hand har jag det senaste numret av Sida:s tidning Omvärlden. Temat är enprocentsmålet. I ett diagram framgår det mycket tydligt att det har skett kraftiga nedskärningar när det gäller enprocentsmålet under den socialdemokratiska regeringen under 90-talet. Det står också att det endast är borgerliga regeringar som har levt upp till enprocentsmålet. Min fråga till statsrådet Klingvall är om hon skulle kunna tänka sig att agera för att en avdragsrätt för gåvor till biståndsverksamhet skulle kunna genomföras för att fylla ut gapet som har blivit under 90-talet och för att uppmuntra till gåvor till bistånd genom att det finns en avdragsrätt på det?
Fru talman! Karl-Göran Biörsmark talar om ett gap. Vi har haft en period under 90-talet då vi har haft oerhört stora problem med vår ekonomi. Den perioden har vi nu lagt bakom oss, och vi står i en helt annan situation. Och därmed kan vi också fylla det som Karl-Göran Biörsmark kallar för ett gap. Jag vill inte kalla det för ett gap. Vad vi nu gör är att gå från en nivå på 0,7 % som vi hade för ett par år sedan, stadigt vidare för att åter uppfylla enprocentsmålet. Det här handlar om en mycket stor satsning. Det handlar om stora resurser som vi nu år för år avsätter på vårt internationella utvecklingssamarbete. Det är en mycket bestämd politisk viljeinriktning att det är den vägen vi ska gå. Det är alldeles nödvändigt. Inte minst i ljuset av världsläget, av världssituationen, är Sverige tillsammans med en rad andra länder beredda att satsa mycket mer för att få en förändring till stånd för att skapa en rättvisare värld. Att då tala om avdragsrätt för gåvor förefaller mig inte på något sätt ligga i paritet med de stora ansträngningar vi nu ska göra för att åter nå enprocentsmålet. Det är alltså inte lösningen på den problematiken.
Fru talman! Nej, det är inte lösningen på den problematiken. Den lever vi med fortfarande. Biståndet har tappat tiotals miljarder under den socialdemokratiska regeringens tid under 90-talet på grund av de kraftiga nedskärningarna i biståndet, så det är inte lösningen. Men det kunde vara ett bidrag. Nu föreslår ju regeringen avdragsrätt för fackföreningsavgifter i budgeten. Vore det inte lämpligt att man prioriterade avdragsrätt för gåvor till bistånd innan man kommer till avdragsrätt för fackföreningsavgifter? Det finns ändå en vilja och ett tryck ute i samhället, det ser vi från andra undersökningar, att bidra. Detta skulle kunna vara ett incitament där man delar på det hela, med privata bidrag och även med avdragsrätt, så att skattedelen finns med.
Fru talman! Jag tycker att Karl-Göran Biörsmark försöker blanda bort korten genom att jämföra det förslag Karl-Göran Biörsmark för fram med avdragsrätt för fackföreningsavgifter. Det har ju en helt annan bakgrund. Det har också att göra med de villkor som arbetsgivaren har när det gäller avdrag. Sedan tycker jag också att det är märkligt att Karl Göran Biörsmark tar upp den här frågan som ett sätt att nå det mål vi har satt upp, nämligen 1 % av BNI. Det handlar ju om helt andra summor, en helt annan satsning. Och framför allt, Karl-Göran Biörsmark: Det kan väl inte vara så att man för att känna att man vill vara med och bidra personligen, också ska få göra ett avdrag? Känslan av att man vill vara med och bidra och ge, tycker jag ska vara alldeles uppriktig och solidarisk och inte förknippad med några avdrag.
Fru talman! Jag vänder mig till jordbruksminister I september hände ju en fruktansvärd terrorattack i USA. Det är något som vi alla fördömer. Under precis samma tid hände faktiskt en form av terrorattack också i min hemkommun i Svenljunga. Den var naturligtvis betydligt mindre, men ändå väldigt otäck för dem som personligen drabbades och nu oroas för vad som händer härnäst. Attacken drabbade minkuppfödare. Deras bilar, som man använder för att föra ut foder till djuren, blev satta i brand under en natt. Det gjordes av djuraktivister. Min fråga till ministern är: Hur ställer sig ministern till sådana odemokratiska sätt att försöka påverka en debatt i samhället?
Fru talman! Det måste man väl ändå hävda vara en ledande fråga? Det finns väl ingen som kan försvara det som de s.k. djurrättsaktivisterna gör. Att tala om djurrätt i det här sammanhanget blir så fel. Förutom att dessa personer - dessbättre är de inte så många, men de får mycket utrymme - begår en brottslig handling gör de ofta saker som innebär att djuren får lida. De släpper t.ex. ut minkar. Dessa minkar går en säker och plågsam död till mötes. Sonja Fransson har mitt fulla stöd i att fördöma den här typen av handling.
Fru talman! Tack, ministern. Det tydliga uttalandet gläder mig. Det var precis det som hände för ett par år sedan då man släppte ut minkar som fick lida oerhört mycket. Det är viktigt att vi får det här svaret från ministern, eftersom ministern har tagit upp frågan om man ska förbjuda pälsdjursuppfödning över huvud taget. Jag tycker att det är en fråga som ska diskuteras demokratiskt med bra bakgrund och goda erfarenheter, där man väger för och nackdelar. Det är en demokratisk fråga. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man tydligt tar avstånd, så att det inte blir en sammanblandning och att man tolkar det som att ministern går på djuraktivisternas vilja.
Fru talman! Det är väldigt viktigt att skilja de två sakerna åt: för det första att ta avstånd från det som är brottsligt och dåligt för de djur som drabbas, för det andra att ta ställning till huruvida vi i framtiden ska ha djur hållna på det här sättet. Vi har redan börjat med rävarna. Det går inte att hålla räv i bur i dag eftersom deras naturliga beteende inte kan tillgodoses. Nästa vecka kommer vi, på den socialdemokratiska partikongressen, att diskutera om det nu är dags att förbjuda hållande av mink i bur, på samma sätt som vi har diskuterat rävarna. Det diskuteras på den kongressen, men det diskuteras också mycket ute i samhället av breda grupper. Det får man väl säga är en demokratisk form av diskussion. Så småningom ska vi fatta ett beslut.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Wärnersson. I en nyligen lagd proposition föreslår regeringen nya hinder för etablering av friskolor. Min fråga till skolministern är: Hur kommer de här begränsningarna för nya friskolor och den aviserade avsikten att i nästa steg sätta stopp för s.k. vinstdrivande företag inom skolsektorn att öka valfrihet och kvalitet i det svenska skolväsendet? På vilket sätt uppmuntrar det driftiga och nytänkande entreprenörer och nytt kapital att bidra till skolans utveckling?

Fru talman! Jag delar skolministerns uttryckta avsikt att skapa klara regler för friskolor och så lika regler som möjligt för friskolor och kommunala skolor, även om jag inte delar de förslag som regeringen har lagt fast i det här hänseendet. Jag noterar att skolministern inte svarade på min fråga, nämligen hur man ökar valfriheten och kvaliteten i både den kommunala skolan och i friskolorna genom att göra det svårare och sämre för såväl nya som gamla skolor. På vilket sätt gör det de kommunala skolorna bättre, och på vilket sätt bidrar det till att öka elevernas valfrihet att man stänger av kranen för tillförsel av nya friskolor? Det är den konkreta konsekvensen av de förslag som regeringen har lagt och de förslag som regeringen har aviserat att man senare avser att lägga.

Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Elever i gymnasiesärskolan omfattas ju inte av studiemedelssystemet. Det innebär att dessa elever inte kan få studiehjälp. De får inget extra tillägg eller inackorderingstillägg. I stället får särskoleeleven ett förlängt barnbidrag på 950 kr under tolv månader av året. Eleverna i den vanliga gymnasieskolan omfattas av studiemedelssystemet och erhåller 950 kr per månad under nio månader av året. Dessutom kan de få upp till 855 kr per månad i extra tillägg, och i vissa fall upp till 2 350 kr per månad i inackorderingstillägg. Min fråga är: Gymnasiesärskolans elever förlorar med detta system i förhållande till den vanliga gymnasieeleven ca 18 000 kr per år. Varför denna orättvisa, eller diskriminering, av särskoleeleverna?
Fru talman! Erling Wälivaara pekar på en fråga som vi också har stött på i den allmänna debatten. Det finns behov av en översyn av studiestödssystemet för denna grupp av elever. Det arbetet lovar jag att utföra i Regeringskansliet.
Fru talman! fr.o.m. nästa år drar man ut gapet ändå mer genom att man utökar gymnasieelevernas studiehjälp till tio månader. Det är i och för sig bra, men gapet till särskoleeleverna ökar ytterligare, ända upp till 21 500 kr per år.
Fru talman! Frågan har ju flera dimensioner. En dimension är om det är rimligt att ha barnbidrag som system för ekonomisk stöttning när man har passerat åldern för barnbidrag. Det gör att det finns anledning att se över systemet. Det är det vi arbetar med.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Wärnersson. Den här dagen är internationella vegandagen. Veganism är inte något nytt. Redan 1996 fanns det 85 000 veganer i Sverige, de flesta ungdomar. Nu är de naturligtvis ännu fler. Vi i Miljöpartiet har gjort en undersökning i skolorna om ungdomar som äter vegansk mat, dvs. mat som inte kommer från djurriket. Resultatet är väldigt nedslående. Vissa får ingen mat alls utan får hålla sig till att äta sallad. På vissa skolor krävs läkarintyg för veganer. På många skolor har man dålig kunskap om vegansk matlagning och blandar in icke-veganska ingredienser i veganmaten. Många får samma mat varje dag eller hänvisas till att endast äta vegetariskt, vilket inte är detsamma som veganskt. Vi i Miljöpartiet är bekymrade för hälsan och skolresultaten för de här eleverna, och jag skulle vilja fråga statsrådet Wärnersson vad hon avser att göra för att även veganer ska garanteras en näringsriktig och omväxlande kost.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

Det är fråga om ett stort samarbetsprojekt med olika organisationer inblandade. Det ska sättas i gång alldeles strax, och jag skulle tro att det kommer att pågå över kanske ett år. Det är mitt bidrag i detta sammanhang.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte visste vilken minister som skulle besvara min fråga. Jag är glad att jordbruksministern är här i dag och kan svara på frågan. De här skolorna har framfört argument till eleverna som går ut på att vegansk mat är näringsfattig och att man därför inte vill servera den. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man på det här viset försöker hindra elever från att välja vegansk kosthållning. De här elevernas kosthållning blir ju knappast bättre av att de inte får någon mat alls utan tvingas klara sig på bara sallad. Ser ministern någon möjlighet att påverka inte bara matlagningspersonalens utan även skolornas inställning till veganer och vegansk kost?
Fru talman! Det här är i grunden en kommunal fråga, eftersom skolan inklusive skolmåltiderna är en kommunal angelägenhet. Men i det projekt som jag nyss nämnde är det inte bara skolmåltidspersonalen som ska få en ytterligare insikt och kunskap, utan vi vänder oss också till politiker, till lärare och till rektorer för skolorna. Som jag tidigare sade är meningen med det hela att alla elever - såväl veganer och laktovegetarianer som de som äter s.k. normalkost - ska finna det nöjsamt att gå till skolmatsalen och äta en god och näringsriktig mat.
Fru talman! Jag välkomnar det initiativ som har aviserats när det gäller klusterbomber, apropå det som vi nu ser hända i Afghanistan. Jag skulle också välkomna om det vore möjligt att ta ett ytterligare initiativ när det gäller lätta vapen. Jag vet att det i juni hölls en konferens i New York där man tog upp frågan om lätta vapen. Denna konferens kunde tyvärr inte komma så långt. Det är möjligt att man om denna konferens hade hållits efter den 11 september hade lyckats nå längre än vad som blev fallet. Uppföljningskonferensen ska hållas år 2006. Jag undrar om man i de paket som görs i frågan om terroristbekämpning skulle kunna redan nu inkludera också den oerhört viktiga frågan om att minska risken för spridning av lätta vapen. Vi vet att lätta vapen är och har varit ett problem i Afghanistan liksom också på många andra håll där det finns konflikter. Vi vet att offren i nio fall av tio är barn och att även användarna ofta är barn.
Fru talman! Vi har ju ganska länge från svensk sida arbetat med frågan om det som kallas lätta vapen, dvs. mera vanliga vapen som handeldvapen o.d. Den är svår att hantera internationellt. När man i somras dessvärre inte kom framåt i frågan var just USA stark motståndare till att man skulle lösa den samlat på internationellt plan. Jag tror att Carina Hägg kan ha rätt i att så länge den internationella koalitionen mot terrorismen hålls samman finns det möjligheter att göra ytterligare insatser på områden där det tidigare har varit svårt att komma överens internationellt. Det kan hända att så kan vara fallet också på det här området. Jag tycker att den möjligheten kan vara värd att pröva.
Fru talman! Jag tackar för den positiva öppning som jag fått i svaret. Jag förstår att frågan är svår och vet att vi mötte motstånd när vi drev de svenska positionerna. Jag känner till att USA, som statsrådet sade, vägrade att acceptera ett förbud för stater att exportera till icke statliga aktörer. Det är detta som vi kanske just nu oroas för. Samtidigt vet vi att det är viktigt att göra framsteg i denna fråga. Vi har nu en möjlighet, och det är värt att arbeta vidare med att få en uppslutning kring detta. Jag ska i kväll träffa en grupp kvinnor som lever i Sverige men som kommer från Afghanistan. Det kunde vara bra att ha med sig en öppning i denna fråga till de här kvinnorna. Jag skulle också önska att jag finge tala om för de här kvinnorna att även regeringen skulle vara intresserad av att skapa fler kontakter med den här invandrargruppen i Sverige och lära sig mer om det afghanska samhället och om de villkor som kvinnor i Afghanistan lever under. Jag vill också nämna att det i kväll ska visas ett TV-program som jag tror på ett skrämmande sätt kommer att visa den situation som många afghanska kvinnor lever i.
Fru talman! Vad gäller kampen mot lätta vapen kan Carina Hägg mycket väl ta med sig ett besked att det här har varit en prioriterad fråga för den svenska regeringen. Jag drev den själv hårt medan jag var utrikesminister, och jag vet att det arbetet har följts upp efteråt. Vi kommer också att fortsätta att driva den. De afghanska kvinnor som finns i Sverige i dag kan verkligen vittna om vad som pågår i Afghanistan, och jag tycker att vi ordentligt ska ta till vara deras erfarenheter. Det här är ett tillfälle för oss att lära oss mycket mera om Afghanistan, om det förtryck som den talibanska regimen i dag utövar mot kvinnorna men också faktiskt om de möjligheter som då och då under åren har funnits för afghanska kvinnor att utvecklas och utbilda sig. Förhoppningsvis ska man så snart som möjligt kunna komma tillbaka till en sådan situation.

Fru talman! Det är först och främst alldeles oacceptabelt att studenter inte får den service som de har rätt till. Därför har regeringen också agerat och förra året ökat anslagen till myndigheten med 100 miljoner kronor. Det är behövligt också därför att den nu har att hantera ett nytt studiemedelssystem. Det görs också en särskild satsning som realiseras nu i dagarna. Det gäller 70 miljoner kronor för att bygga upp ett särskilt servicecenter i Kiruna, som ska kunna ta emot och besvara studenters frågor och även se till att myndighetens kvalificerade handläggare får en möjlighet att hantera de svåra ärendena. Studenternas krav är berättigade. Regering och riksdag har agerat genom att skjuta till ytterligare resurser. Vi följer myndigheten väldigt noga för att se att det nu ska och bör bli bättre. Det har studenterna och även riksdagen rätt att kräva.

Fru talman! Studenterna ska naturligtvis ha pengarna när de har rätt att få dem. Jag har förtroende för att verkets ledning nu arbetar hårt för att se till att det ska bli bättre, särskilt med de insatser som regeringen har gjort med att bygga upp särskilda serviceinrättningar så att det går att komma fram ordentligt per telefon och få svar på sina frågor. Jag är däremot mycket tveksam till de förslag som Per Bill och moderaterna har i bakfickan, dvs. att privatisera CSN. Här handlar det om myndighetsutövning. Det handlar om mycket viktiga beslut för människors möjligheter att studera. Det är inte någonting som lämpar sig för en privat bankmarknad utan det måste skötas i myndighetsform.

Fru talman! Jag riktar mig till skolminister Wärnersson. I dag får vi på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringslivs hemsida läsa i en rapport man har tagit fram att ökade resurser inte ger högre kvalitet i skolan. Man konstaterar bl.a. att det i första hand är andra åtgärder än mer pengar som behövs för att förbättra utbildningens kvalitet. Det framstår som att de s.k. Wärnerssonpengarna skulle vara mindre väl genomtänkta. Behovet av ökade resurser till skolan kan naturligtvis inte uteslutas i enskilda fall, men det är någonting helt annat som behövs än de generella och föga målinriktade resurssatsningar som nu genomförs. Det säger man alltså från Svenskt Näringslivs sida. Jag som vänsterpartist tror mig veta att ökade resurser till skolan är en viktig satsning för att kunna genomföra läroplanens intentioner.

Fru talman! Det är bra att skolministern vidhåller att ökade resurser är någonting som behövs för att uppfylla läroplanens mål och intentioner. I går kunde man på Svenskt Näringslivs hemsida hitta ett uttalande med synpunkter om den tidigare debatterade propositionen om fristående skolor. Svenskt Näringsliv är aktiv i skoldebatten. Det är bra att en av arbetsmarknadens organisationer är väldigt aktiv. Det är bra om även LO är aktiv. Ofta hamnar Svenskt Näringsliv i sina bedömningar i positioner som liknar högern och den övriga borgerligheten. Ser skolministern något problem i att en av arbetsmarknadens organisationer på ett så tydligt sätt politiserar sig i skolfrågan?

Fru talman! Min fråga riktas till jordbruksministern och handlar om skördeskador. Efter höstens myckna regnande har många lantbrukare i Blekinge och även andra län drabbats hårt av skördeskador. LRF Sydost betecknar läget i sin helhet som bekymmersamt. Vissa enskilda lantbrukare, potatisodlare och spannmålsodlare betecknar situationen som katastrofal. Enskilda bönder kan förlora upp till en halv miljon kronor. Det finns i dag inget bra skördeskadeskydd. Jordbruksverkets katastrofskydd fungerar inte i praktiken eftersom det tar för lång tid att utreda och behandla frågorna. Är ministern beredd när bilden över situationen i Sverige klarnar att vara med och se till att de hårt drabbade lantbrukarna får hjälp av Jordbruksverket?
Fru talman! Frågan om ett skördeskadeskydd har diskuterats länge. Det finns inget skördeskadeskydd i formell mening. Det finns inget anslag i budgeten som heter så. Regeringen förhandlade bort det skyddet - jag minns inte om det var i början av 90-talet eller möjligen något tidigare - och näringen fick något annat i stället. I den överenskommelse som träffades sades det att om det var katastrofliknande tillstånd skulle regeringen naturligtvis pröva om det skulle utgå ersättning. Vi har nästan varje år fått propåer om att det nu är ett katastrofliknande tillstånd. Det har gällt Västernorrland, Värmland, Örebrotrakten och Västergötland nära Vänern. Alla fallen har prövats först av Jordbruksverket och sedan av regeringen. I inget fall har det befunnits vara det som man - när man genomförde förändringen - kan kalla katastrofliknande tillstånd.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Av svaret att döma kan jag konstatera att det finns inte något bra skydd för skördeskador. Det är vad ministern sade. Att drabbas av en skördeskada på grund av väderleken är något som den enskilde lantbrukaren inte kan påverka själv. Därför känns det dubbelt hårt när det inträffar. Många bönder kämpar redan i dag med en ansträngd ekonomi. En skördeskada kan då knäcka bonden både ekonomiskt och mentalt. Man står och ser på när skörden ruttnar. Är ministern beredd att utreda och ta fram något långsiktigt i form av ett skördeskadeskydd, försäkringslösningar eller andra modeller? Det kanske måste till en statlig grundplåt, vilket vi kristdemokrater har föreslagit.
Fru talman! Jag har förstås regelbundna överläggningar med näringen om olika aktuella frågor. Jag har också ofta fått kravlistor från LRF, särskilt inför budgetarbetet. Denna fråga finns inte som en prioriterad fråga från näringen mot regeringen. Det är kanske inte så konstigt eftersom man fick andra saker i stället när frågan förhandlades bort. Jag kan lova att diskutera frågan med näringen igen. Det har vi gjort tidigare, dock utan att den har satts upp på en pengalista - som annars inte är så ovanligt från LRF.
Fru talman! Jag har också en fråga till jordbruksministern. Den gäller de mycket oklara förutsättningar som gäller för yrkesfiskarna vid Torneälvens mynning. Jag vet att frågan är bekant för ministern. Hon lovade vid en träff i juli månad att de svåra juridiska frågorna ska vara avklarade och lösta senast i april månad 2002. Då det är relativt kort tid kvar undrar jag hur läget är och vad som hittills har hänt på området.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att jag träffade representanter för dessa fiskare i juni månad. Vi var då överens om att vi måste försöka att få en lösning på frågan. Det är emellertid inte helt enkelt, eftersom vi så att säga inte äger frågan själva. Vi har att samarbeta med Finland. Det finns också en gränsälvskommission, som är det organ som utformar regelverket. Det enda sättet att hitta ett annat regelverk är att Sverige och Finland är överens om någonting annat. Det har vi inte varit. Nu hoppas jag att det arbete som nu har satts i gång - där Kaj Larsson är politiskt sakkunnig och håller i det för departementets räkning - ska kunna leda till en lösning senast till april månad nästa år.
Fru talman! Tack för svaret. Vid samma tillfället uttalade jordbruksministern också att frågorna kring fisket och rättigheterna skulle tas bort från Gränsälvskommissionen och föras till en rent svensk juridisk fråga. Hur är läget i den delen? Samtidigt lyftes även ersättningsfrågor på EU-nivå. Har det hänt något på det området?
Fru talman! Frågan om att lyfta ut fiskefrågorna från Gränsälvskommissionen ligger i det arbete som nu pågår. Gränsälvskommissionen har ett antal olika uppgifter där fiskefrågorna är en. Från svensk sida tycker vi att det vore väldigt bra om den befriades från fiskefrågorna och att Sverige och Finland i bilaterala överläggningar kunde komma överens. Men det ligger också i detta arbete.
Fru talman! I går skulle finansutskottet möta palestinska kolleger, nämligen ledamöter av PLC, dvs. Palestinian Legislative Council. Dessa kolleger till oss i Palestina skulle vara här för att se på finansrevision. De var inbjudna av Sida för att bl.a. göra en del studiebesök. Ingen av dessa ledamöter har fått tillstånd att ta sig till flygplatsen av den israeliska regeringen och kunde därför inte närvara här. Detta är inget nytt fenomen. Det händer att PLC inte har möjlighet att träffas inom ramen för de möten som det ska ha på palestinska områden. Som vi ser nu börjar man bli väldigt hård med att tillåta parlamentariker att åka utomlands på studiebesök. Hur avser regeringen att agera för att se till att det palestinska rådet har möjligheten att resa? Jag riktar frågan till vice statsministern.
Fru talman! Den typen av besök och utbyten är en väldigt viktig del i att få den palestinska myndigheten att fungera väl. Det är alldeles obegripligt att den typen av sammanträffanden hindras av israeliska myndigheter. Det gäller nu att ta reda på vad som har hänt. Jag kan tänka mig att det är en del i den allmänna avspärrningspolitiken. Den får ofta horribla effekter. Jag hoppas att man så snart som möjligt ska sluta med den typen av politik från Israels sida. Det enda som kan möjliggöra det och få utvecklingen på rätt spår igen är att såväl israeler som palestinier är beredda att återigen sätta sig i normala förhandlingar som civiliserade människor. Det handlar om att inte försöka isolera varandra eller skada varandra på det sätt som vi nu har sett under lång tid.
Fru talman! I konflikten i Mellanöstern finns en stark part och en svag part. Våra kolleger de israeliska parlamentarikerna har alltid möjlighet att resa till t.ex. Sverige och har aldrig blivit förhindrade att göra det. När våra kolleger i det palestinska parlamentet förhindras att komma hit är det ganska allvarligt. Vi skulle ha träffat dem i finansutskottet i går. Situationen för våra kolleger i de palestinska områdena har varit liknande under en längre tid. Redan 1995, 1996 och 1997 har de inte kunnat ha sina möten därför att alla som ingår och är folkvalda inte har fått tillstånd att ta sig från t.ex. Gaza till Västbanken. Jag anser att det är den svenska regeringens och andra regeringars skyldighet att agera och säga att man måste tillåta rörelsefriheten i varje fall för de folkvalda politikerna. Detta är en oerhört allvarlig situation.
Fru talman! Som Yvonne Ruwaida vet har Sverige och hela EU agerat kraftfullt för att avspärrningspolitiken ska få ett slut och naturligtvis också för att normal rörlighet ska kunna tillämpas för människor i detta område. Det gäller inte minst för dem som ska ha politiska möten. Är det någonting som jag tycker att de israeliska myndigheterna ska förstå är det att isolering av de palestinska områdena och deras politiker inte heller kan vara i deras intresse. Vi har agerat, och vi kommer att fortsätta att agera, för en normal möjlighet till besök, möten osv.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Ingegerd Det har en längre tid funnits diskrimineringslagar i arbetslivet. Nu aviseras att detta även ska gälla på högskolenivå och i universitetsvärlden. Jag anser att det finns liknande problem i skolvärlden, dvs. på grund och gymnasieskolan. Det är kanske t.o.m. ännu värre problem där. Jag skulle önska att regeringen övervägde att ändra diskrimineringslagarna så att diskrimineringsombudsmännen kan arbeta även inom grund och gymnasieskolan. Jag vill höra regeringens syn på den frågan.

Fru talman! Allt som statsrådet här aviserar är väldigt positivt. Men jag tror ändå att vi behöver se över frågan om diskrimineringlagarna. Man har inom arbetslivet funnit att de allmänna diskrimineringslagarna inte är fullgoda och samma gäller inom skolan. Detta är en fråga som inte bara gäller mobbning. Det kan t.ex. gälla en lärare som behandlar en invandrarelev sämre än en infödd elev. Det gäller även de omfattande sextrakasserier mot flickor som förekommer. Ombudsmännen hade där varit ett stort stöd både för elever och lärare som känner sig utsatta. Elever som känner sig kränkta kan polisanmäla saken. Men jag anser inte att det är tillräckligt. Det är även väldigt långtgående att polisanmäla. Det hade varit bättre om eleverna och berörda lärare i de fall det gäller kunde vända sig till diskrimineringsombudsmännen. Jag hoppas att regeringen fortsätter att se över den här frågan.

Fru talman! Min fråga riktar sig till jordbruksminister och jämställdhetsminister Margareta Winberg. Under senare tid har det funnits mycket att läsa i tidningarna och mycket debatter kring jämställdhetsfrågor. Ett exempel på hur jämställdhetsfrågorna har debatterats är debatten om lönenivån för de kvinnliga och manliga medarbetarna i Regeringskansliet. Genomgående har de kvinnliga medarbetarna lägre lön. Ett annat exempel rör miljön i Regeringskansliet. Det talas mycket om att miljön där är grabbig och att flera kvinnor inte känner sig hemma.

Fru talman! Först och främst är det inte sant att kvinnor genomgående i Regeringskansliet har lägre lön än män. Det beror alldeles på hur man mäter och hur man grupperar olika typer av befattningshavare. Gör man det på ett korrekt sätt, och jämför lika och likvärdigt arbete, så får man inte den bild som frågeställaren gav. Men det finns oskäliga löneskillnader i Regeringskansliet också, precis som det gör i hela samhället. Därför har jag själv haft ett möte med samtliga personalchefer, där var och en har fått en hemläxa inför de löneförhandlingar som nu har påbörjats. Vi ska ha ett nytt möte i början på nästa år för att - så ser i alla fall jag det - ta bort de oskäliga löneskillnaderna, dvs. de som baserar sig enbart på kön. Det ska inte förekomma någonstans, och kanske allra minst i När det gäller uttalanden om grabbighet osv. så har vi nu en aktuell jämställdhetsplan som är ganska nyligen antagen i Regeringskansliet. Varje departement följer dessutom upp den.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. När det gäller huruvida det råder skillnad eller ej så har jag själv statistik här i handen. Den visar lönenivån för handläggare. I Statsrådsberedningen var det den 7 september en skillnad på 7 000 kr mellan manliga och kvinnliga handläggare. Om inte detta är att jämföra samma nivå så vet inte jag. Kanske kan jämställdhetsministern ge ett svar även på den frågan. Jag anser att det är angeläget att jämställdhetsministern inte bara ger planer utan också följer upp dem och kan redovisa för oss här i riksdagen vilka åtgärder som regeringen vidtar och vilket resultatet av dem är. Annars finns det nämligen en stor risk för att resultatet av jämställdhetspolitiken bara blir tomt prat och inget annat.